Herr talman! Den senaste utredningen om krigsmaterielexporten/vapenexporten med åtföljande proposition och lagförslag ändrar inte nämnvärt förutsättningarna för den svenska krigsmaterielexporten. Fortfarande lämnas det öppet för en massa tolkningar, som innebär, enligt mitt och mitt partis bedömande, att det också i fortsättningen kommer att göras sådana här pinsamma affärer, som har pågått under hela efterkrigstiden när det gäller den svenska vapenexporten. Man har inte på ett kraftfullt sätt velat ta upp den viktiga frågan om köparländernas inre system, dessa regimers sätt att behandla sina medborgare. Man har inte velat ta bort den oerhört viktiga gränsdragningen mellan defensiva och offensiva vapen, vilket kommer att bädda för fortsatta affärer, där man kan urskulda sig med att vapnen har sålts i försvarssyfte. Jag spår att vi inom en ganska kort tidrymd kommer att få höra om nya sådana här affärer, där man har sålt svenska vapen, med hänvisning till deras defensiva syfte, till stater där de enligt riktlinjerna och i övrigt absolut inte skulle dyka upp. Hela denna senaste utredning och det nya lagförslaget innebär alltså inte någon större förändring. Jag ser inte något speciellt nytt i vare sig skrivningarna i utredningen eller lagförslaget. Det finns några positiva skrivningar, och det är att man trots allt inte har kunnat undgå att nämna vikten av att bedöma just staternas inre system. Frågan fanns med redan 1971, men under hela 1970-talet lyftes den aldrig fram på det sätt som hade varit motiverat. Om vi skall ha en militär komponent i totalförsvaret i Sverige — och alla är överens om att vi skall ha det och att det skall vara så starkt och effektivt som vi har råd och tekniska möjligheter till — är det också ganska naturligt att vi behöver ha en viss vapenexport. Därom råder inte heller några delade meningar. Men denna export skall hållas på en mycket låg nivå, och det är helt självklart att det under senare delen av 1970-talet skedde en mycket kraftig ökning av vapenexporten. Jämfört med tidigare perioder var ökningen i och för sig inte alarmerande — under 1950-talet var procentsiffrorna för vapenexporten mycket högre. Det skedde en kraftig ökning framför allt från 1977 och framåt. Det var alarmerande. Det var därför som bl.a. den här utredningen kom till. Nu redovisar regeringen förtjänstfullt — de senaste siffrorna har vi fått i dag — att man har lyckats pressa ner ökningen från 1980 till 1981. Det återstår att se om det blir en bestående trend eller om det bara är ett brott i en gammal trend som går från 1977 och framåt. Vi har alltså under 1980 mycket höga tal, över 1,5 96 av totalexporten. Det var ett väldigt avsteg från tidigare försäljningar under 1970-talet och senare delen av 1960-talet. Vi får se vad som händer. Om man lyckas pressa försäljningssiffran ytterligare är det ju bra. Men i och för sig tycker jag inte att det här pendlandet kring 1 96 — 95 Ko ena året, 1,10 20 nästa år osv. — är särdeles viktigt, utan det viktiga är var vapnen hamnar. Där är jag fortfarande väldigt kritisk. Jag tror inte att de här nya riktlinjerna och bestämmelserna, som jag sade tidigare, kommer att medföra några större förbättringar. Det är ett par saker som vi har tagit upp i vår motion. Vi har där pekat på risken att Sverige knyts upp i samarbete på vapenområdet på ett sätt som inte är bra för Sveriges alliansfria politik och neutrala hållning i händelse av konflikter. Vi skall inte debattera JAS i dag — det får vi göra nästa vecka. Men där har vi ett typiskt exempel, och det gäller f. ö. också de tidigare svenska militärflygplanen, t.ex. Viggen. Det är på det sättet att Sverige helt och hållet är indraget i och beroende av samarbete med västalliansen. Viggenplanen skulle över huvud taget inte ha kunnat lyfta, om man inte hade ett långt gånget samarbete med USA. När det gäller JAS vet vi att det helt och hållet bygger på ett internationellt samarbete med västeuropeiska länder och USA. Vi har den stora skandalaffären med DIVAD-systemet, där Bofors har gått in och fått klartecken av regeringen att medverka i ett förstahandskontrakt för att delta i moderniserandet av USA:s luftvärnssystem. Det är också en mycket anmärkningsvärd bindning. Man måste naturligtvis konstatera att detta har en verkan på inriktningen av den svenska produktionen. Utskottet avvisar de tankar som vi har fört fram. Det är ganska märkligt, tycker jag, att socialdemokraternas representant Olle Göransson inte har någonting alls att säga om bindningen i flygplansindustrin, t.ex. när det gäller JAS-projektet, utan bara talar i största allmänhet om formaliteterna i detta sammanhang. Det är ju mycket viktiga saker som inträffar när man går in i ett sådant här internationellt samarbete. Då det gäller DIVAD-systemet får vi se om regeringen ger slutligt klartecken. Det finns ju ingenting i de här nya bestämmelserna som hindrar det. Det har handelsministern sagt upprepade gånger här i kammaren. Jag ställde en fråga redan för ett år sedan första gången. Det var den första fråga handelsministern fick om Boforsaffären med USA. Handelsministern tyckte inte att det enligt då gällande bestämmelser förelåg något hinder. Det kommer han naturligtvis inte att göra nu heller, även om vi inte skall sälja vapen till stater som är inblandade i konflikter eller kanske råkar vara nära att bli inblandade i sådana. Dit måste man räkna USA. Ändå ställer vi upp och säljer delar av Boforssystemet till USA. Detta är alltså allvarliga saker, som borde tas upp till diskussion på ett mera bestämt sätt och som naturligtvis har med det svenska försvarets organisation att göra. Vi skall återkomma till det nästa vecka när frågan skall debatteras. Utskottet skriver — en märklig skrivning, tycker jag: ”Förekommande samarbete behöver inte nödvändigtvis medföra en ökning av Sveriges krigsmaterielexport.” Nej, det är klart — inte ”nödvändigtvis”. Men om vi tittar litet grand på JAS-projektet ur den här aspekten, alltså med tanke på krigsmaterielexporten, och beaktar att projektet skall genomföras i samarbete med fyra väststater, så får vi väl räkna med att någon av dessa stater, exempelvis Frankrike, som är en av världens mest skrupelfria vapenexportörer, kanske vill sälja delar av eller komponenter i JAS-systemet till någon stat som vi absolut inte vill sälja några vapen till. Eftersom det finns svenska delar eller svenska komponenter i JAS-systemet, blir vi då indragna i en krigsmaterielexport som vi kanske över huvud taget inte skulle vilja ta i med tång. Detta är allvarliga aspekter när det gäller samarbetet på detta område, som kan få konsekvenser i allt större omfattning. Jag konstaterade förut att utskottet har en positiv skrivning om just detta att man skall observera staters inre system. Vi vill att man skall ta fram detta som en förstahandsfråga och trycka just på den punkten, för det är enda sättet att få bestämmelserna på området användbara. Det har utskottet inte velat gå med på, utan utskottet säger att de fyra kriterier som vi alla känner väl till är likvärdiga. Man vill inte överordna kravet att i första hand granska köparländernas inre system och huruvida de använder vapnen mot sina egna medborgare. Vi tycker utskottets ställningstagande är beklagligt och vidhåller vårt yrkande att just detta skulle vara absolut avgörande. En stat som har ett system av antytt slag skall inte få förekomma som köpare av svenska vapen. Då skulle man få en restriktiv användning av bestämmelserna för vår vapenexport, och man skulle därigenom skärpa dem betydligt. Vad sedan gäller bestämmelsen om försäljning av defensiva vapen tycker vi att man skall ta bort denna bestämmelse. Under alla möjliga regeringar, både socialdemokratiska och andra, har vi haft alltför många exempel på vapenexport, där man pratat om att man sålt defensiva vapen. Det är löjligt att prata om sådana saker, därför att det är inte vapnet som sådant utan det sammanhang vilket det används som är det viktiga. Bofors luftvärnskanoner kan man ju säga är defensiva vapen, men det går alldeles utmärkt att använda dem vid anfall och i offensiva syften. Det går alldeles utmärkt att använda dem mot t.ex. marktrupp eller mot marina enheter. De är inga uttalat defensiva vapen, utan det beror på i vilket sammanhang de sätts in — i ett anfall eller i försvar. Detta är en löjlig glidning, som gör att man här har öppnat möjligheter för skumraskaffärer. Man kan peka på den aktuella punkten och sedan sälja vapen under förespegling att de inte används i offensivt syfte. Den punkten i bestämmelserna borde tas bort. Vi har i våra motioner också krävt att övervakningen av vapenexporten skall skärpas genom tillsättandet av en särskild nämnd. Motionerna har avstyrkts, men vi vidhåller detta krav, därför att vi anser att det är viktigt att man får en bättre insyn. Just DIVAD-affären är ett bra exempel på detta. Man fick helt plötsligt läsa i tidningarna att AB Bofors tagit hem världens jätteorder förra året. Aktiekursen steg med 20 96. Den svenska allmänheten och politikerna i allmänhet utanför den trängre kretsen hade ingen aning om det hela. Detta visar tydligt att kravet på bättre insyn är väl motiverat och befogat. Slutligen vill jag säga att också vi i likhet med socialdemokraterna tagit fasta på SCB:s kritik i remissyttrandet. SCB:s förslag till en bättre uppföljning av vapenexportaffärerna tycker vi är riktigt och vettigt. Enligt vår uppfattning borde också utskottet ha tagit fasta på det vid behandlingen av detta ärende. Så har inte skett, och det är att beklaga. Men vi kanske kan återkomma och få en bättre redovisning, så att man lättare kan följa upp de olika affärerna, vilket nu ibland kan vara ganska snårigt och svårt. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till vpk:s motioner.

Herr talman! Jag tycker inte att det är jag som är diffus, utan det är väl snarare Olle Göransson som är det. Om man skall bygga en invecklad vapenplattform som ett militärflygplan, är det självklart att man är tvungen att köpa komponenter där man kan få dem bäst och billigast. Det råder på vapenhandelns och krigsmaterielproduktionens område en köparens marknad. Det utnyttjar vi ju själva i stor omfattning. Det finns väldigt många länder som vill sälja, och man kan tillskansa sig mycket goda villkor, mycket goda motprestationer och andra sådana saker när man går in i en stor vapenaffär, t.ex. när det gäller ett flygplan. Det skall man naturligtvis utnyttja om man anser att man skall bygga egna flygplan — det anser vi inte i det här fallet, men det hör inte till denna fråga. Det är en väldig skillnad att gå in i ett organiserat militärindustriellt samarbete med andra stater, där man, som i fallet JAS, helt och hållet gör en samproduktion. Oroar det inte Olle Göransson att vi kan råka in i den utveckling som jag här förespått, nämligen att det i detta JAS-projekt kan bli fråga om attt.ex. Frankrike, som inte har några som helst bestämmelser eller restriktioner för vapenexport, en vacker dag säljer komponenter, ett helt JAS-system eller någonting annat sådant till en stat, med vilken vi över huvud taget inte vill ha att göra när det gäller vapenexport. Vi kan inte hindra det. Eller tror Olle Göransson att det kan vara möjligt? Det är detta som är mycket viktigt när man binder upp vårt land i ett sådant här samarbete. Det tycks inte ett dugg bekymra Olle Göransson. Sedan beträffande frågan om mänskliga rättigheter: Självfallet är det viktigt att lyfta fram den. Men om en stat är angripen — som Olle Göransson säger i nästa andetag — då skall vi ställa upp och sälja defensiva vapen. Om landet bygger upp ett försvar, är det egalt, om man säljer defensiva vapen. Men då kommer landet att kunna använda dessa defensiva vapen, om det blir anfallet året därpå. Och då skulle det alltså inte vara i sin ordning. Bestämmelserna om risk för indragning i konflikt hindrar ju inte att vi, som jag påpekade nyss, är beredda till världens stororder när det gäller USA. Det är här som motsättningarna, kontradiktionerna, i de svenska vapenexportbestämmelserna kommer fram. Vi kan alltså inte bara tala om konflikt eller icke konflikt, utan vi måste se till hur landet använder sina vapen. Och då håller jag gärna med om att det kanske kan vara riktigt, att om vi tycker att en stat har rätt att köpa defensiva vapen — en stat som vi tycker har ett bra system och som vi är villiga att ha affärer med för att landet skall kunna försvara sig —, bör vi också kunna fortsätta att sälja vapen dit just i det ögonblick då landet verkligen behöver dem. Men då skall vi sluta att sälja vapen. Det är en kontradiktion av allra största ordningen, och det är där som luften finns i de svenska vapenexportbestämmelserna.

Herr talman! Jag håller helt och hållet med Olle Göransson om att vi själva skall tillverka så mycket som möjligt för våra egna behov. Jag håller också med honom i resonemanget att vi är tvungna att ha en viss begränsad vapenexport för att kunna tillverka de vapensystem som vi behöver. På de punkterna är det ingen skillnad mellan oss. Men jag oroar mig för — och jag tycker inte det är fel att ta upp JAS-projektet i den här krigsmaterielexportdebatten, eftersom den hör hit — de bindningar som detta innebär för Sverige som stat. Detta är något ganska nytt. Vi har haft många stora delar i Viggen, Draken, Tunnan, Lansen osv., men här är det fråga om ett organiserat militärt industriellt samarbete på en stor och viktig vapenplattform, en stor affär — den största i Sverige. Sådana bindningar bör oroa alla. Det kan inte vara bra för den svenska alliansfria hållningen och för vår neutralitet. Beträffande defensiva vapen anser jag fortfarande att resonemanget är flummigt. Att ta fram detta med defensiva och offensiva vapen är ett sätt att kringgå vapenexportbestämmelser, som ändå finns. Jag kan ta exemplet Indonesien, som är välkänt. Bofors fick sälja sina luftvärnskanoner dit, trots att landet uppenbarligen var i krig med Östtimor och höll på att undertrycka den staten, som fått sin frihet via FN. Då sade man: Ja, men luftvärnskanoner är defensiva vapen. Men de är alldeles utmärkta för att bekämpa både markstridskrafter och andra militära enheter med, som jag har sagt tidigare. De är defensiva vapen, om man använder dem till att försvara sig mot flygplan som anfaller, men offensiva vapen om man själv går till anfall och använder kanonerna. Det är likadant vilket vapen man än tar: det är inte vapnets karaktär utan karaktären på stridshandlingarna som är det avgörande.

Herr talman! Först en kort bakgrund till Sveriges krigsmaterielexport. Sveriges utrikespolitik och säkerhetspolitik har som sin målsättning att vi skall stå fria från militära allianser och att denna oberoende ställning skall göra det möjligt för oss att vara neutrala vid krigstillstånd i omvärlden. Sverige arbetar också målmedvetet i FN och andra internationella sammanhang för avspänning och nedrustning. Då det gäller utrustningen för vårt försvar befinner vi oss i en känslig situation. Vi får finna oss i att vi blir föremål för en kritisk internationell bevakning på detta område, och det är av utomordentligt stor betydelse att vi hanterar den egna tillverkningen av krigsmateriel och handeln med utlandet på sådant sätt att trovärdigheten i vår alliansfria politik inte kan ifrågasättas. En viktig faktor i detta sammanhang är att vi tillverkar egna vapen som är anpassade för den svenska försvarsmakten — jag vill betona att de skall vara anpassade för den svenska försvarsmakten — i sådan utsträckning att vi inte kommer i beroendeställning i förhållande till utländska leverantörer och därmed också till främmande stater. Att uppnå en kapacitet i Sverige som helt täcker det svenska behovet av krigsmateriel är dock inte möjligt. Vi har varken ekonomiska resurser eller industriell kapacitet för att klara detta på egen hand. Vi är således tvungna att importera vissa vapen och delar till vapen från utlandet, och vi är också tvungna att sälja en del av vår vapentillverkning för att uppnå tillräckligt långa serier av industriell produktion och därigenom minska den ekonomiska bördan på det svenska folkhushållet. Ur regeringens proposition kan man plocka fram vissa huvudregler för krigsmaterielexporten. En sådan regel är att det alltid krävs tillstånd för att exportera krigsmateriel. Och vi säger generellt nej till vapenexport till länder som befinner sig i väpnade konflikter, till länder som är invecklade i internationell konflikt som kan befaras leda till krig, eller till länder som har inre väpnade oroligheter. Vi exporterar inte heller till länder som kan antas använda vapnen för att undertrycka mänskliga rättigheter. Som köpare av svenska vapen godtar vi endast statlig myndighet eller av staten auktoriserad vapenimportör — detta för att svensktillverkade vapen inte skall komma på avvägar och hamna hos stater som vi satt förbud för då det gäller vapenhandeln. Tidigare har vi krävt en försäkran från den utländske vapenköparen, att denne inte säljer vapnen vidare de närmaste fem åren. Eftersom den effektiva användningstiden för ett stort antal vapen och vapensystem är betydligt längre än fem år, finns det inte någon realistisk grund för att behålla femårsbegränsningen. I propositionen säger regeringen att den håller på att utarbeta ett effektivare system med slutförbrukningsintyg-— som alltså skall ersätta de gamla femårsavtalen — och att detta kan vara färdigt inom relativt kort tid. I fråga om export av krigsmateriel till befrielserörelser gäller den grundläggande principen, att ingen stat har rätt att ingripa i en annan stats inre angelägenheter. Överfört till frågan om export av svensktillverkade vapen innebär detta att endast etablerade stater eller av vårt land erkända regeringar, eller deras ombud, skall kunna uppträda som köpare. Så har vi krigsmaterielexporten till våra nordiska grannar och Europas neutrala stater. Utrikesoch neutralitetspolitiska skäl saknar betydelse i bedömningen av om export får ske av krigsmateriel till de nordiska staterna och till neutrala stater i Europa. Därför bör i fredstid tillstånd beviljas för export till dessa stater. I fråga om andra stater måste det ske en bedömning från fall till fall, och då måste, som jag sagt tidigare, såväl utrikessom neutralitetspolitiska skäl vägas in. I propositionen framläggs vissa nya förslag och preciseringar, som sammantagna kan sägas innebära en skärpning av gällande praxis avseende krigsmaterielexporten. Det är viktigt att lägga märke till i det här sammanhanget. Det nya är bl.a. att militärt inriktad utbildning skall vara underkastad regeringens tillståndsprövning. Den nyss avslutade s.k. Telubaffären har visat hur nödvändigt det är med en sådan tillståndsprövning. Samma sak gäller även försäljning av licensrättigheter avseende tillverkning av vapen utomlands. När man diskuterar den svenska vapenexporten kommer man in på frågan om vad som skall definieras som krigsmateriel. Det är stora svårigheter att dra någon strikt skiljelinje mellan materiel av defensiv karaktär och övrig krigsmateriel. Vid vapenexport har de allmänna utrikespolitiska skälen mot krigsmaterielexport större tyngd då det gäller s.k. offensiva vapen. Detta betyder emellertid inte att defensiva vapen släpps igenom utan noggrann prövning. Det faktum att ett vapen är att beteckna som defensivt betyder inte att exporttillstånd beviljas generellt. Även exporten av s.k. defensiva vapen underkastas i nuläget en totalbedömning. Det står i propositionen, och det står i utskottsbetänkandet, och jag är förvånad över att Oswald Söderqvist tydligen inte har läst på det här stycket. Det nämnda innebär också att man gör en bedömning av hur vapnet kan tänkas bli använt. Det står också i betänkandet. Som exempel kan nämnas att luftvärnskanoner, monterade på krigsfartyg, kan användas som skydd mot luftanfall — och då är de av defensiv karaktär — men också vid offensiva operationer mot fientliga mål. I regeringens totalbedömning, även av defensiva vapen, ligger alltså en bedömning av hur vapnen kan komma att användas. Någon skärpning av reglerna för exporttillstånd avseende defensiva vapen behövs alltså inte, enligt utskottets mening. Oswald Söderqvist sade, att den skrivning som finns i propositionen och utskottsbetänkandet ger möjligheter till skumraskaffärer. Jag vill än en gång påpeka, Oswald Söderqvist, vad som står i utskottsbetänkandet och i propositionen, och jag tycker att det finns anledning för Oswald Söderqvist att ta tillbaka det påståendet. I motion 2445 från vpk påstår motionärerna att den svenska krigsmaterielindustrin har knutits allt fastare till motsvarande produktion i Västeuropa och USA och att detta i sin tur har bidragit till en ökande export. Vpk pläderar i motionen för en frigörelse från vad de kallar NATO-beroendet och säger, att en sådan frigörelse kommer att innebära en minskning av den totala vapenproduktionen i Sverige. I regeringens proposition finns en förklaring till att kurvan för krigsmaterielexporten varit uppåtgående under ett antal år. Denna ökning beror i huvudsak på större och dyrare försäljningar till traditionella köparländer. Dessa försäljningar har inte skett i strid med de angivna riktlinjerna. Man måste också betrakta exportsiffrorna under en längre följd av år för att få en rättvisande bild av utvecklingen. Således minskade den svenska krigsmaterielexporten från 775 milj.kr. till 577 milj.kr. mellan åren 1980 och 1981. Den siffra för 1981 som jag nu lämnade är lägre än den som finns angiven i utskottsbetänkandet. Det beror på att den definitiva siffran för 1981 nu har kommit fram, och den är alltså 577 milj.kr. Detta betyder att vapenexportens andel av den svenska totalexporten ligger förankrad kring 1 26. Detta har också varit regel under 1970-talet. Utskottet avvisar också bestämt vpk:s uppfattning att ökningen av krigsmaterielexporten under senare år skulle bero på någon samordning av den svenska krigsmaterielindustrin med NATO-länderna. NATO-ländernas andel av vår krigsmaterielexport har tvärtom sjunkit sedan 1977. I sitt inledande anförande sade Oswald Söderqvist att den svenska vapenexporten skulle hållas på en mycket låg nivå. Oswald Söderqvist godkände att vi behöver både en egen vapentillverkning och en export av vapen samt även en import. Jag vill i samband med detta ställa en fråga till Oswald Söderqvist: Kan Oswald Söderqvist ange litet närmare på vilken nivå den här vapenexporten skall ligga, om vi skall kunna dra nytta av långa serier och vissa möjligheter till import? I en reservation har den socialdemokratiska utskottsgruppen anfört tveksamhet inför beslutandedelegering till handelsministern och användande av utrikesnämnden för rådgivning i vapenexportaffärer. I reservationen har socialdemokraterna inte uttryckligen motsatt sig dessa förslag, men föreslår att ytterligare utredning skall göras. Jag lade i det sammanhanget märke till den mycket modifierade ton som Olle Göransson använde då han kommenterade det här. Om detta förslag kan man mer allmänt säga att det kan vara bättre att vänta med nya utredningar till dess den nu föreslagna ordningen hunnit prövas och utvärderas. En utredning för utredningens egen skull tjänar knappast något syfte. Dessutom har vi väl redan för mycket av denna sort. Vidare kan sägas att stolsitsarna knappast hunnit kallna efter den nyss avslutade utredningen, krigsmaterielexportkommittén, där den av regeringen nu föreslagna ordningen förordades. Den utredningen, KMEK, leddes dessutom av en synnerligen erfaren socialdemokrat. Ett system med en lekmannanämnd kan i och för sig vara ett intressant uppslag — om nu den föreslagna ordningen med utrikesnämnden skulle visa sig fungera otillfredsställande. Vi är alltså öppna för en ändring i framtiden, om den nuvarande ordningen inte visar sig fungera på ett bra sätt. Utskottsmajoriteten anser dock att det är för tidigt att realisera tanken. Skulle man vilja göra detta på ett senare stadium, och då tidigast om ett par år, finns en stor mängd öppna frågor, som måste genomtänkas noggrant, t.ex. konstitutionella aspekter, nämndens sammansättning, sekretessfrågor, arbetsbelastning, mötesfrekvens m.m. I en annan reservation har socialdemokraterna tagit upp frågan om statistisk redovisning av krigsmaterielexporten och ett utvidgat samarbete med statistiska centralbyrån. Detta har redan uppmärksammats av regeringen, och frågan prövas f. n. i handelsdepartementet. Regeringens inställning är att man skall redovisa krigsmaterielexporten med största möjliga öppenhet. Den andan genomsyrar hela propositionen, det framgår klart av propositionstexten. Handelsdepartementet avser således att, sedan man har prövat de problem som finns av praktisk och principiell natur, lägga fram ett förslag till en vidgad statistisk redovisning av krigsmaterielexporten. Samma förslag som finns redovisat i den socialdemokratiska reservationen har också lagts fram av vpk i motion 2445. Med hänvisning till vad jag har sagt beträffande regeringens planer yrkar jag avslag på den socialdemokratiska reservationen och på vpk:s motion. I en motion har Pär Granstedt ifrågasatt om krigsmaterielexport skall vara tillåten till Indonesien. Om detta är bara att säga att prövning av tillstånd för krigsmaterielexport skall göras enligt tidigare redovisade riktlinjer och under allt hänsynstagande till de speciella omständigheter som råder i detta fall. Utskottet anser inte att något särskilt uttalande härutöver behöver göras. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan, vilket innebär avslag på reservationerna 1 och 2 samt samtliga motioner i ärendet.
Herr talman! Rune Ångström har en dålig vana i debatterna. Han uppmanar oss att läsa på bättre. Läs på själv! Det är självklart att jag inte går uppi en debatt i kammaren utan att noggrant ha läst igenom utskottsbetänkanden, propositioner och annat sådant. Sådana övermaga attityder hör inte hemma i kammardebatterna. Att döma av Rune Ångströms inlägg vid vissa tillfällen är det både si och så med påläsningen på det hållet. Men låt mig övergå till sakfrågan. Jag är inte alls optimistisk när det gäller detta med defensiva och offensiva vapen, trots skrivningarna i betänkandet och propositionen. Även de nya reglerna lämnar öppet för ett kringgående av bestämmelserna. Därför borde dessa bestämmelser tas bort. Det finns inga vapen som man ensidigt kan säga är defensiva. Den uppdelningen har tillkommit just för att man vill kunna använda begreppet för att kringgå bestämmelserna och möjliggöra vapenaffärer. Vi har tiotals exempel härpå under 1950-, 1960 och 1970-talen. Man har sagt: Ja, men här gäller det defensiva vapen. All right, det är ett framsteg att vi har fått den här skrivningen att tillståndsärenden skall prövas lika antingen det gäller defensiva eller offensiva vapen. Men varför då inte ta bort hela begreppet, så är man av med problematiken! Det finns ingen anledning att behålla den skillnaden om det ändå, som Rune Ångström sade, skall vara samma prövning. Sedan detta med bindningen av den svenska krigsmaterielproduktionen. Vi får väl se hur det går med DIVAD, med JAS osv. Rune Ångström och jag får väl återkomma i mitten på 1980-talet, om vi har möjlighet att göra det, och utvärdera hur dessa affärer har påverkat Sveriges krigsmaterielproduktion, internationella bindningar och annat. Inte heller i det fallet är jag så optimistisk som Rune Ångström. Vår uppbindning till andra stater är tydlig och klar. Det är fråga om ett militärt industriellt samarbete som verkligen borde oroa alla och som man inte bara kan skyffla undan och säga att det är ingen fara. Jag har sagt flerfaldiga gånger att den stora toppen i svensk vapenexport hade vi på 1950-talet. Det blev en kraftig uppgång efter kriget. Och denna stora vapenexport pågick ända fram till 1956, då det helt plötsligt small till i Sverige när det visade sig att Sverige hade byggt vapenfabriker i Egypten i samband med Suezkriget. Sedan kom den svenska vapenexportdebatten i gång på allvar. Man måste godta viss export — det är kanske vettigt att den ligger kring 1/2-1 90. Det kanske går att komma lägre om vi får en annan struktur på det svenska försvaret och en annan struktur på den svenska vapentillverkningen. Det vet vi ingenting om, för det har man aldrig prövat.

Herr talman! Först vill jag rikta mig till Olle Göransson beträffande den nuvarande ordningen när det gäller att bedöma vapenaffärer. Som jag sade i mitt inledande anförande har en utredning nyligen lagt fram ett förslag, som innehåller ett uppdrag åt handelsministern. Dessutom skall utrikesnämnden höras i dessa ärenden. Som jag sade tidigare har den nuvarande ordningen inte prövats. Jag tycker att man skall ha möjlighet att utvärdera ett förslag från en utredning. Förslaget har ju allmänt accepterats av de parter som ingått i utredningen, som även haft en framträdande företrädare för det parti som Olle Göransson tillhör. Om den nuvarande ordningen inte visar sig bra är vi, som jag sade i mitt inledningsanförande, öppna för en förändring framdeles. Vi får ta upp det problemet när det kommer. Oss emellan sagt tycker jag att reservation 2 är en ganska obehövlig reservation. Vi låg så nära varandra då det gäller kravet på en öppen redovisning av krigsmaterielexporten som man rimligtvis kan göra. Utskottsmajoriteten har sagt, lika väl som det står i propositionen, att man håller på att arbeta med detta inom handelsdepartementet, och man är beredd att så småningom också lägga fram förslag. Det finns vissa delar i den här frågan som behöver ytterligare utredas, men när det är klart kommer det ett förslag. Jag sade att Oswald Söderqvist borde läsa på. Det gjorde jag mot den bakgrunden att Oswald Söderqvist framförde vissa påståenden i sitt anförande. Han sade att krigsmaterielexporten har ökat —i varje fall står det i vpk:s motion, och Oswald Söderqvist ställde sig bakom den. Men det verkliga förhållandet är ju att krigsmaterielexporten har minskat. Oswald Söderqvist sade vidare att NATO-beroendet har ökat. Jag kan i utskottsbetänkandet utläsa att vi har en minskad handel med NATO. Det var bakgrunden till den uppmaning jag riktade till Oswald Söderqvist.

Herr talman! Jag konstaterade i mitt första anförande att vapenexporten har ökat kraftigt under senare delen av 1970-talet. Alla vet att den ökade mycket kraftigt fram till 1981. Det var en mycket oroande ökning, därför att vi snabbt tog oss upp från en nivå kring 0,5 90 av totalexporten till 1,5 96 1980. Jag sade också i mitt första anförande, vilket Rune Ångström borde ha lyssnat på, att det nu redovisas ett trendbrott, att vi har fått nya siffror just inför justeringen av utskottsbetänkandet som visar en sänkning för år 1981, jämfört med 1980, ned till 1,10 å 1,15 96 av totalexporten. Jag sade att vi får se hur det går, om trenden står sig eller om det är ett tillfälligt brott. Det kan vara affärer som är kontrakterade som faller ut, osv. Vad vi vet är att från 1977 och fram till 1980 har det varit en kraftig ökning. Vi skrev vår motion, där vi talar om vapenexportens ökning, i januari. Som Rune Ångström väl vet, fanns det då ingen statistik tillgänglig i full omfattning, så det är ingenting märkvärdigt. Därför tycker jag fortfarande att det är felaktigt när Rune Ångström uppmanar mig att läsa på. Jag har faktiskt redovisat de nya siffrorna i mitt första anförande, och det borde Rune Ångström ha lyssnat på litet bättre. Sedan detta med beroende. Vi får som sagt se hur det går. Vi har tagit upp två exempel som nu är aktuella, JAS-projektet och Boforsaffären DIVAD projektet, som i alla fall preliminärt genomförts med USA. Om det kommer till stånd, får vi kanske en kraftig ökning av den svenska vapenexporten, och då kommer det också att bli bindningar, som jag varnat för tidigare i mina anföranden. Det är vad jag har sagt, och det står jag för fortfarande.
Herr talman! Jag tycker det är bra att Oswald Söderqvist fick detta replikskifte, för nu har han haft tillfälle att i mycket stor utsträckning modifiera det anförande han höll i talarstolen för en stund sedan. Jag vill också påpeka, Oswald Söderqvist, att det i utskottsbetänkandet finns en siffra för 1981 års krigsmaterielexport. Den är klart lägre än den siffra som står för 1980. Den är något högre än den nya siffra som kommit fram efter det att man hade gått igenom handlingarna för 1981. Sedan vill jag kort återkomma till vad Oswald Söderqvist sade beträffande offensiva och defensiva vapen. Jag tycker att Oswald Söderqvist slår in öppna dörrar. Det är ju klart utsagt i propositionen att det är den förmodade vapenanvändningen som skall vara det avgörande. I realiteten har begreppen offensiva och defensiva vapen tagits bort. Det framgår klart av propositionstexten, och det framgår också av utskottets skrivning. Där finns klara anvisningar att både s.k. offensiva och defensiva vapen skall vara underkastade en totalbedömning. Med detta tycker jag att Oswald Söderqvists önskemål till alla delar är uppfyllda.

Herr talman! Tilltron till Sveriges neutralitetspolitik är avhängig av landets vilja och förmåga att försvara sitt oberoende vid ett angrepp av främmande makt. För detta krävs ett starkt försvar. Försvarets styrka är i sin tur beroende av tillförseln av modern materiel. Vi kan visserligen aldrig komma ifrån att en viss del av vår försvarsmateriel måste importeras. Men vi bör undvika att vi till följd av den nödvändiga krigsmaterielimporten kommer i ett sådant beroendeförhållande att våra säkerhetspolitiska mål kan ifrågasättas. Vi måste därför inom Sverige upprätthålla en tillverkningsoch underhållningskapacitet som fyller de krav en krissituation kan komma att ställa. Att upprätthålla en sådan kapacitet är emellertid mycket kostnadskrävande. För att hålla den industriella beläggningen på önskvärd teknisk nivå och till överstigliga kostnader krävs därför också en viss export av krigsmateriel. Jag vill samtidigt betona att exporten av krigsmateriel aldrig får bli något självändamål. Den är enbart ett stöd för de säkerhetspolitiska målen. Vår försvarsindustri skall i allt väsentligt vara anpassad till våra egna behov. Jag noterar att utrikesutskottet har anslutit sig till detta grundläggande synsätt och att socialdemokraternas talesman i debatten här tidigare, Olle Göransson, gjorde detsamma. Det är utomordentligt värdefullt att det i Sverige råder en bred enighet härom och om principerna för den svenska exporten av krigsmateriel. Dessa principer är av gammalt datum och har på nytt funnit uttryck i den översyn av 1971 års riktlinjer som nyligen skett i krigsmaterielexportkommittén. Regeringens proposition följer de förslag som lagts fram i betänkandet från 1979 års krigsmaterielexportkommitté. Kommitténs förslag — om vilket rådde politisk enighet — innebär en viss skärpning i förhållande till nu gällande riktlinjer. De grundläggande bestämmelserna om utförsel av krigsmateriel fastläggs i lag. Så blir också fallet vid försäljning till utlandet av tillverkningsrättigheter avseende krigsmateriel samt när det gäller inom riket anordnad militärt inriktad utbildning av utländsk medborgare. I samtliga fall gäller i princip förbud. För varje undantag krävs tillstånd av regeringen. Lagstiftningsförslagen har lagts fram mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts under det senaste årtiondet. 1979 års krigsmaterielexportkommitté har också ingående granskat tillämpningen av de riktlinjer som antogs av riksdagen 1971 och funnit att de tillämpats med en hög grad av restriktivitet. Krigsmaterielexportkommitténs genomgång av tillämpningen av riktlinjerna visar också att besluten om utförseltillstånd fattats helt enligt de av riksdagen fastlagda riktlinjerna. I regeringens proposition betonas också värdet av kontinuitet i den svenska inställningen till export av krigsmateriel. Det bör emellertid uppmärksammas att såväl i kommittébetänkandet som i propositionen finns förslag och påståenden som kan ses som kompletteringar och preciseringar till gällande riktlinjer. De berör i hög grad frågor som under de gångna åren tagits upp både här i kammaren och i den allmänna debatten. En sådan fråga gäller distinktionen mellan krigsmateriel av utpräglat defensiv karaktär och krigsmateriel i övrigt. I varje exportärende måste man pröva köparlandets inrikespolitiska förhållanden och utrikespolitiska situation, materielens beskaffenhet och det sätt på vilket materielen kan förväntas bli använd. I likhet med kommittén anser regeringen att ökad vikt tillmäts totalbedömningen vid ställningstaganden i krigsmaterielfrågor. I regeringens proposition framhålls dessutom att bedömningen i varje enskilt fall måste styras av riktlinjernas övergripande princip om restriktivitet. Propositionen preciserar på denna punkt riktlinjerna just i restriktiv riktning. Jag villi anslutning till detta också framhålla att i den totalbedömning som görsi varje exportärende prövas mycket ingående frågan om förekomsten av förtryck av de mänskliga rättigheterna i strid med FN-stadgan och FN:s deklaration och konventioner på området. Det kan ibland leda till svåra avvägningar. Kommittén har i sammanfattningen till betänkandet lagt särskild vikt vid denna punkt. I propositionen stöds detta synsätt genom betoningen av den övergripande principen om restriktivitet vid tillståndsgivningen. Förslaget om att utse ett antal fristående tekniskt-vetenskapliga experter som rådgivare till krigsmaterielinspektören vad beträffar besvärliga tekniska avgränsningsproblem och förslaget att regeringen fortlöpande inhämtar utrikesnämndens råd i frågor som rör länderval och samarbetsavtal samt i övrigt i större ärenden av principiell innebörd, bidrar till att öka den parlamentariska insynen i krigsmaterielexportärendena. Regeringens proposition innebär i detta avseende en klar målinriktning: att utrikesnämnden i ökad utsträckning skall underställas frågor som rör krigsmaterielexporten. Låt mig göra några korta kommentarer i övrigt när det gäller frågan om insyn och samråd på det här området, eftersom det har berörts tidigare i debatten. Flera olika instanser har möjlighet till insyn vid tillståndsgivningen av den svenska krigsmaterielexporten. Den konstitutionella kontrollen över krigsmaterielexporten utövas självfallet av riksdagen genom dess konstitutionsutskott. Konstitutionsutskottet får vid sin granskning, som kan gälla såväl enskilda ärenden som en mera allmän översyn, tillgång till hela det beslutsunderlag som förelegat vid beslutstillfället. Också utrikesutskottet har möjligheter till insyn i krigsmaterielexportfrågor genom sedvanlig ärendebehandling eller på eget initiativ. Genom förslaget att aktivera utrikesnämndens befattning med frågor som rör krigsmaterielexporten vill regeringen förstärka rådgivningen före beslutsfattandet i frågor som rör samarbetsavtal och även i övrigt i större ärenden av principiell innebörd, dit vi också räknar frågor som rör export av större omfattning. Om detta nödvändiggör att utrikesnämnden sammanträder oftare än hittills, får det självfallet ske. Herr talman! Starka skäl talar för att denna ordning bör prövas och tillåtas ge erfarenheter, innan en eventuell översyn av formerna för parlamentarisk insyn och inflytande ånyo utreds. Jag vill vidare framhålla att regeringen — vilket också understrukits i propositionen — anser det önskvärt att informationen om krigsmaterielexportens omfattning och länderfördelning ges offentlighet så långt det är möjligt med hänsyn till utrikespolitiska och kommersiella sekretesskäl. Frågan bereds f. n. inom handelsdepartementet, och vi avser att återkomma med förslag om formerna för en bredare information på detta område. Jag vill emellertid redan nu — mot bakgrund av vad utskottet anfört — begagna tillfället att ge riksdagen viss information om krigsmaterielexportens omfattning och länderfördelning. Det var min avsikt att här försöka visa två tabeller om exportens omfattning och länderfördelning. De tekniska anordningarna kanske inte möjliggör en så särskilt illustrativ belysning, men detta material finns tillgängligt i den skrivna versionen av mitt anförande. Jag skall här lämna några uppgifter från denna tabellariska sammanställning. Den visar att krigsmaterielexporten, räknad som andel av den totala svenska exporten, under lång tid har legat på en låg nivå. Genomsnittssiffran för 1970-talet blir 0,92 20. Under den tioårsperiod som det här rör sig om har krigsmaterielexporten ökat från 0,9 till 1,1 26 av den totala exporten. Totalt sett är det alltså inte någon dramatisk förändring. Men som synes har en viss ökning av krigsmaterielexporten skett under den angivna tioårsperioden. År 1980 noterades en ganska kraftig, tillfällig ökning, som förde upp krigsmaterielexporten till ungefär 775 miljoner räknat i 1968 års priser och till drygt 2 miljarder i löpande priser. Det utgjorde ca 1,5 96 av vår totala export. Förra året, 1981, kunde vi däremot konstatera en ganska kraftig tillbakagång. Detta möjliggör slutsatsen att det är en ganska liten ökning av krigsmaterielexporten, räknat i fast penningvärde, som har skett under dessa tio år. Som framgår av denna sammanställning blir ökningen ganska kraftig, om man mäter den i löpande priser — från ungefär 300 miljoner till drygt 1,5 miljarder förra året. Denna ökning av krigsmaterielexporten, mätt i löpande priser, förklaras huvudsakligen av två faktorer. Den ena är självfallet inflationen. En annan faktor som väger tungt är den fördyring av materielen som skett genom bl.a. införande av sofistikerad elektronik och optronik. Under 1970-talet har exempelvis luftvärnspjäser, som har varit en viktig del av den svenska krigsmaterielexporten, blivit sex sju gånger dyrare. Slutsatsen av detta är alltså att ökningen av exporten mätt i volym är vida mindre än den ser ut att vara mätt i löpande priser. Jag kan också tillägga att de uppgifter som vi har tillgängliga om exporten hittills i år tyder på att vii år skulle få en, jämfört med 1981 och räknat i fast penningvärde, ungefär oförändrad krigsmaterielexport. Jag har ytterligare en tabell över länderfördelningen, och jag hoppas att något av vad som där framgår är tillgängligt här i kammaren på bildskärmen. Jag vill göra några kommentarer också till denna tabellariska sammanställning. Svensk krigsmateriel har sedan 1970 per år exporterats till som lägst 33 och som högst 43 olika länder. Västeuropa är den dominerande mottagarregionen. Den svarade under 1970-talet för tre fjärdedelar av vår export. Exporten till Nordoch Sydamerika har hela tiden legat på en låg nivå. För Sydamerikas del återspeglas i tabellen försäljningen av kryssaren Göta Lejon till Chile i början av årtiondet. Bakom siffran 6 26 av totalexporten till Sydamerika år 1980 ligger försäljningen av patrullbåtar till Trinidad och Tobago, som har hänförts till den sydamerikanska regionen. De höga siffrorna för Asien som mottagare av krigsmateriel i slutet av 1970-talet är ett resultat av försäljning av Spicabåtar till Malaysia. Siffran 10976 för Afrika år 1980 beror till största delen på försäljning till Tunisien. Låt mig avslutningsvis få påpeka att de nordiska ländernas procentuella andel av den svenska krigsmaterielexporten till europeiska stater i genomsnitt under 1970-talet var 44 96, vilket innebär att en dryg tredjedel av den svenska vapenexporten går till våra nordiska grannländer. Om man därtill fogar tre ytterligare länder, nämligen Schweiz, Österrike och Jugoslavien, finner man att denna länderkrets under 1970-talet har mottagit drygt hälften av hela vår krigsmaterielexport.
Herr talman! Jag vill ställa ett par frågor till handelsministern. Framför allt när det gäller detta med bindningarna, som vi har haft många debatter om tidigare, vill jag ta upp JAS-frågan igen. Jag anser att den hör hemma i denna debatt — oavsett vad vi tycker om det svenska försvarets utformning vilken, som jag sade, inte skall diskuteras i dag — i samband med frågor om svensk krigsmaterielproduktion, svensk militär industriell tillverkning och det internationella samarbete som finns där.

Detta är alltså ett nytt problem. När det gällde Viggen vet vi att handelsministerns företrädare en gång hindrades att sälja Viggenplan till Indien på grund av att USA sade nej, därför att det där fanns komponenter som USA inte ville se sålda till Indien, eller kanske till någon annan stat. I fråga om JAS kan vi alltså råka i det predikamentet att svensktillverkade delar eller hela system kan säljas till någon stat, som vi egentligen inte skulle sälja till om vi följde våra bestämmelser. Hur ser handelsministern på de bindningar som detta nya förfaringssätt beträffande JAS-projektet kan föra oss i? Jag tycker att det är en mycket viktig principiell fråga, som i allra högsta grad har med krigsmaterielexport att göra. Det skulle vara välgörande att få ett klarläggande svar från handelsministern. Sedan vill jag ytterligare en gång ta upp Boforsaffären med USA som — det vet vi — ju fortfarande är preliminär. Jag tänkte alltså på DIVAD-systemet, som är Bofors stora order — kanske den största genom tiderna. Hur kan handelsministern inrymma ett godkännande av den affären i bestämmelserna och riktlinjerna — både sådana bestämmelserna var förut och som de kommer att se ut efter det att detta förslag har gått igenom? Är det möjligt att, med åberopande av de svenska bestämmelserna om att man icke skall sälja till stater som är inblandade i konflikter eller riskerar att indras i sådana, sälja Bofors luftvärnssystem till USA? Detta är också en mycket viktig principiell fråga. Jag skulle vilja att handelsministern utvecklade detta litet.
Herr talman! Jag skall omedelbart svara Oswald Söderqvist. Jag är inte alldeles säker på hans avsikter. När det gäller JAS-projektet får riksdagen möjlighet att diskutera det grundligare nästa vecka. Det regeringsförslag som där föreligger är ett uttryck för att vi, även om vi alltid får räkna med att en del komponenter som ingår i den här produktionen får tillverkas utomlands, har försökt att förlägga en betydande del av denna produktion till Sverige. Det innebär en lägre grad av bindning än om vi skulle ha gjort oss helt beroende av tillförsel från utlandet av motsvarande materiel. Det är alltså ett uttryck för den grundsyn som jag inledningsvis redovisade i mitt anförande, nämligen att om vi skall kunna upprätthålla vår neutralitetspolitik, kombinerad med ett starkt försvar, krävs en viss tillverkning i Sverige för att vi inte skall göra oss alltför beroende av krigsmaterieltillförsel från utlandet. Jag menar alltså att om vi på det viset gjorde oss ännu mera beroende än vi är i dag av tillförseln utifrån vore det, med utgångspunkt i våra grundläggande säkerhetspolitiska målsättningar, en nackdel. Jag vill sedan bara tillägga att i den proposition som nu har framlagts och som får utrikesutskottets stöd utvidgas de generella utförselförbud som vi har till att också omfatta licenstillverkning. Det innebär att en licenstillverkning utomlands inte kommer att kunna ske med mindre än att regeringen har gett sitt tillstånd till det. Det ser jag som en värdefull förstärkning av våra regler när det gäller utförsel av krigsmateriel.
Herr talman! Handelsministern kringgår frågan litet. Här rör det sig om något principiellt nytt. Vi har alltså gått in i ett samarbete på krigsmaterielproduktionsområdet med tre stora västeuropeiska stater och USA. Det är ett samarbetsprojekt. Något sådant har vi inte haft förut. När det har gällt t.ex. Viggen har vi köpt delar och satt ihop planen här hemma i Sverige. Nu har vi gått in i ett militärt industriellt samarbete. Detta är någonting nytt i den svenska krigsmaterielproduktionens historia. Det har talats om att vi skall tillverka här hemma. Visst är det klart. Men det intressanta är att svensktillverkade delar genom detta internationella samarbetsprojekt med JAS kan komma att försäljas av någon av de andra staterna i samarbetsgruppen till länder dit vi egentligen inte alls skulle vilja sälja svensk krigsmateriel. Det är detta som är det nya, och frågorna kring detta har inte handelsministern svarat på. Det är skillnad mellan en affär med Viggen, som stoppas på grund av att det finns utländska delar i det planet, och en eventuell försäljning från exempelvis Frankrike av delar till JAS-plan — eller hela planet, vad vet jag — där det i stor utsträckning ingår svensktillverkade komponenter. I det fallet hjälper det ju inte med licensförfarande o. d. Det passar väl inte in i samarbetsprojektet om JAS. Det samarbetet bygger väl inte på sådana principer att man kan göra förbehåll om att någon vidareförsäljning inte får ske. Det är ju ett industriellt samarbete. Detta är en viktig, ny principiell fråga som bör benas upp ytterligare.

Herr talman! Låt mig allra först understryka värdet av den breda enighet som utrikesutskottets betänkande i krigsmaterielexportfrågan speglar. Låt mig vidare som siste talare på talarlistan säga att också den debatt som här har förts har präglats av en mycket stor enighet om de principiella och viktiga frågorna. Jag noterade som speciellt intressant att också vpk:s representant, Oswald Söderqvist, klart sade ut att vi i vårt land måste upprätthålla ett starkt försvar, så långt vi har råd med det, och att vi därmed måste upprätthålla en krigsmaterielproduktion och därmed även en viss vapenexport. De socialdemokratiska reservationer som är fogade vid betänkandet ändrar inte denna bild, eftersom de inte på något sätt avviker från den principiella synen på hur den svenska vapenexporten skall vara inriktad. Den svenska linjen, om jag får kalla den så, beträffande försvarsoch säkerhetspolitiken liksom utrikespolitiken bärs alltså upp av riksdagspartierna också i fortsättningen. Det är bra. Och det är nödvändigt, ty sedan den här lagen och riktlinjerna är fastställda följer ju åtskilliga år av tillämpning. Krigsmaterielexport är nu en gång för alla ett av de mest ömtåliga ting som en nation kan syssla med. Åtskilligt kan bestämmas i skrift och lag, men mycket måste bedömas från fall till fall — men med en totalbedömning. Jag gör detta konstaterande med utgångspunkt i de erfarenheter jag fått i arbetet inom krigsmaterielexportkommittén, där vi förvisso hade ambitionerna att utforma ännu mer preciserade regler men måste konstatera att mycket måste lämnas till ett bedömningsförfarande. I sådana lägen — och det kommer säkert att uppstå många sådana lägen — är det viktigt att regeringen dels skall kunna gå tillbaka till den principiella grundton som präglade debatten den 27 maj 1982, dels skall kunna rådgöra med oppositionen. Dagens beslut kommer att betyda en uppstramning av bestämmelserna. Från centerpartiets sida hälsar vi det med tillfredsställelse. Vi har varit kraftigt pådrivande i arbetet att åstadkomma bättre precisering. Vi har också drivit på för att krigsmaterielexporten i fortsättningen skall regleras genom lag och inte endast genom riktlinjer. Vi tog upp den frågan redan i mitten av 1970-talet. Inledningsvis rönte vi inte så stor framgång. Så småningom — det var först 1979 — var också socialdemokraterna redo att ansluta sig till kravet på en ny utredning. Det är detta enhälliga utredningsbetänkande som nu ligger till grund för den aktuella propositionen. Jag vill i det sammanhanget som ledamot av den här utredningskommittén gärna betyga att kommittén på ett mycket förtjänstfullt sätt leddes av socialdemokraten Sven Andersson. Det var värdefullt också på grund av hans erfarenheter både som försvarsminister och som utrikesminister. Jag understryker: Vi kunde lämna ett enhälligt betänkande. Vi mötte i utredningen åtskilliga problem. Ett av de problemen har det sagts en del om i dag, nämligen frågan om behovet av en alldeles speciell nämnd, som skulle syssla med vapenexportfrågor. Det är bra att det inte längre är någon som kräver att denna nämnd skall ha en beslutande funktion. Det fanns en tid när man var inne på de tankarna i Sveriges riksdag, men för tio år sedan klargjordes att detta skulle vara en helt främmande fågel i vårt konstitutionella system. Det är regeringen och endast regeringen som skall fatta besluten. Det är också av regeringen som man skall utkräva ansvaret för de beslut som fattas i krigsmaterielfrågor liksom i andra frågor. Men vi mötte två problem i alla fall. Det ena var problemet: Hur särskiljer man civil materiel från militär materiel? Hur klarar man det problemet när de här sakerna mer och mer sitter ihop och när den tekniska utvecklingen går så snabbt? Vi ansåg att detta inte var någonting som lekmän kunde klara på egen hand. Av det skälet kom förslaget om att man till regeringskansliet skulle knyta en grupp av tekniska experter, som skulle kunna klara denna gränsdragning, sett ur teknisk synpunkt. Återstår då att lösa problemet med de råd som regeringen kan behöva. En vapenexportfråga är alltid en fråga om ett länderval. Det är en del av den svenska utrikespolitiken. När det gäller svensk utrikespolitik är det en gammal god tradition att den skall drivas i samförstånd mellan regering och opposition. Det är av det skälet som vi har vår utrikesnämnd, och det är av det skälet som denna fungerar så bra som den gör. Den är ett forum för förtroligt samråd. Detta kan tillämpas också i dessa frågor. Här har det ansetts att det skulle bli en stor arbetsbelastning för utrikesnämnden att syssla med frågor om vapenexport. Jag tror uppriktigt sagt inte det. Jag ser inte framför mig att vi skall vidga kretsen av mottagarländer. Jag tror inte att de bestämmelser som vi nu är i färd med att anta kommer att betyda att den svenska vapenexporten skall bli större i framtiden. Tendensen är f. ö. att den återgår till en ganska rimlig nivå. Därför tror jag inte att utrikesnämnden behöver dra sig för att ta detta ansvar. Nu skall man väl notera att den socialdemokratiska reservationen är mycket försiktigt skriven. Man kräver bara en utredning, trots att problemet nyss är utrett. Då kanske kravet inte är så allvarligt menat. Men det måste man väl ändå få säga i detta sammanhang att det skulle bli ett konstigt dubbelkommando om man skulle hålla sig med två rådgivande nämnder i sådana här viktiga frågor, både utrikesnämnden och dessutom en annan politikernämnd, som skulle syssla med exakt samma sak. Låt mig sedan bara helt kort notera ett uttalande som socialdemokraternas talesman Olle Göransson gjorde. Han var inne på att vi nu också får ett förbud mot att ge utländska medborgare militär utbildning utan samband med vapenexport. Han nämnde då Telub-affären, som — som han sade — hade skötts på ett uruselt sätt av regeringen. Han var dock försiktig nog att inte nämna vilken regering som hade skött Telub-affären uruselt. Som bekant tillkom Telub-affären på Palmeregeringens tid. Det var då man träffade det olycksaliga samarbetsavtalet, protokollet mellan Sverige och Libyen, som sedan födde Telub-affären. Det goda har dock Telub-affären haft med sig att uppmärksamheten riktats på denna oreglerade del av — kan man säga — vapenexporten. Det blir nu omöjligt med sådana affärer för enskilda företag och andra. Och det tror jag att vi tillsammans skall vara belåtna med. Vi får i fortsättningen en lag som reglerar vapenexporten. Och jag ser ett värde i detta, eftersom det ökar riksdagens möjligheter att utöva sin kontrollmakt. Den kan utövas på flera sätt. Utrikesutskottet har möjlighet till insyn i krigsmaterielexportaffärerna, och konstitutionsutskottet har skyldighet att utöva denna tillsyn och granska de affärer som är gjorda. Sätter man detta tillsammans med utrikesnämndens arbete tror jag nog att man skall kunna notera att vår vapenexport ingalunda sker på något oreglerat och mystiskt sätt. Låt oss sedan se på framtiden. Sverige är en liten nation. Det betyder i det här sammanhanget att våra möjligheter att självständigt utveckla egna vapensystem på sikt blir mindre och mindre. Vi kan inte bära upp de långa serierna. Det i sin tur leder till att vi kommer att bli tvungna att i större utsträckning än hittills teckna samarbetsavtal med andra länder. Vad är det då för länder som står till buds? Det skall helst vara neutrala länder i Europa, alliansfria stater helst. Då skulle vi inte ha fler än Schweiz och Österrike att välja på, men det är naturligtvis en för liten krets. Jag skall inte sticka under stol med att jag med oro ser fram mot en utveckling som innebär att vi tvingas till samarbete med sådana länder som är knutna till allianser av olika slag, kanske t.o.m. med länder som vi inte på något sätt kan säga är våra grannar. Samarbetsavtal skapar nämligen ett beroendeförhållande. Och vad det allra sist kan leda till skall jag inte spå om. Å andra sidan skulle vi — om vi inte hade egen krigsmaterielproduktion — vara helt och hållet bundna till de länder från vilka vi måste importera våra vapen — det må vara flygplan eller annat. Det är också ett beroendeförhållande som på sikt skulle vara oerhört mycket mera farligt. Detta leder mig fram till slutsatsen att vi får leva med vår vapenexport, med allt vad den innebär på gott och ont. Jag ber slutligen, herr talman, endast att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Jag är alldeles övertygad om att Olle Göransson har läst på väl i de här frågorna. Han har säkert mer än en gång tittat igenom utredningsbetänkandet. Jag tror att han är ense med mig i bedömningen att vad som där lyfts fram som en väsentlig fråga är ländervalet. Det är det helt avgörande. Ländervalet grundar sig på de rapporter som kommer från våra beskickningar ute i världen. Därefter vägs dessa bedömningar samman till ett råd, som i första hand utrikesnämnden ger. Jag tror uppriktigt sagt inte, Olle Göransson, att man kan leta upp en grupp riksdagsledamöter som är mera lämpade att ge ett riktigt råd när det gäller ländervalet för vapenexport än just utrikesnämndens ledamöter. Jag trorinte heller — jag upprepar det — att vår vapenexport i framtiden skall ha så stor omfattning att utrikesnämnden blir överlastad. Vad vi diskuterar är ju inte något småkrafs som att man säljer en älgstudsare eller ett tävlingsvapen till ett annat land — det är fråga om vapen i egentlig mening och vapensystem. De frågorna kan inte bli särskilt många. Allra sist noterar jag att Olle Göransson godkänner konstitutionsutskottets granskning av Telub-affären.

Herr talman! I den skrivelse som regeringen överlämnat till riksdagen lämnas en redogörelse för svenska företags verksamhet i Sydafrika och Namibia. Avsikten med skrivelsen är att publicera uppgifter som ger en tillförlitlig bild av utvecklingen i väsentliga hänseenden inom varje enskilt svenskt företag med verksamhet i Sydafrika och Namibia. Det är första gången som regeringen utarbetat en sådan redogörelse. Uppgifterna i redogörelsen bygger på de redovisningar som företagen i kontrollsyfte är skyldiga att lämna till kommerskollegium. Dessa redovisningar innehåller information om bl.a. produktion, omsättning, antal anställda, rörelsens resultat samt företagna investeringar i Sydafrika. Redovisningarna avser förhållandena år 1980, dvs. det första hela räkenskapsår som lagen varit i kraft. Kommerskollegium har i sin tur gjort en sammanställning över denna information och utarbetat en rapport till regeringen. Lagen om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia trädde i kraft den 1 juli 1979. Hösten 1980 uttalade sig riksdagen för en genomgång av lagens tillämpning. I december samma år tillsatte den dåvarande handelsministern en särskild utredare med uppdrag att företa en sådan genomgång. Sydafrikalagsutredningen skulle också kartlägga möjligheterna för Sverige att vidta åtgärder på andra områden, exempelvis överföring av teknologi. Genomgången skulle vidare belysa hittillsvarande erfarenheter och effekter i lagen bl.a. i syfte att konstatera eventuella luckor i bestämmelserna. I december förra året beslöt jag att ändra utredningens sammansättning till en parlamentarisk kommitté. Till ny ordförande utsågs dåvarande ambassadö ren i Paris, Sverker Åström. Kommittén har fått i uppdrag att arbeta skyndsamt. Ett väsentligt syfte med 1979 års lag var att skapa opinion för att öka det politiska trycket på den sydafrikanska regimen och därigenom bidra till en samhällsförändring i Sydafrika. Genom denna ensidiga åtgärd hoppades man kunna inspirera andra stater till efterföljd. I sista hand hoppades man på att en efterföljd från andra stater även skulle innebära ökat tryck på FN att vidta ytterligare åtgärder mot Sydafrika. En rad åtgärder har vidtagits för att sprida information om den svenska lagen i utlandet. En engelsk utgåva av lagen tillställdes de svenska beskickningarna kort efter dess antagande. Lagen har också berörts i olika svenska anföranden i FN:s generalförsamling i samband med att krav rests på sanktioner. Den skrivelse som regeringen nu utarbetat finns också att tillgå på engelska. Det var ett viktigt steg som folkpartiregeringen tog när den föreslog ett investeringsförbud för svenska företag i Sydafrika och Namibia. Det var en klar markering av vår syn på apartheidpolitiken och ett viktigt steg mot en isolering av Sydafrika. Enligt min bedömning har Sydafrikalagen emellertid vissa uppenbara svagheter. Den var en helt ny form av lagstiftning, och det är därför inte överraskande att det finns kryphål och andra ofullkomligheter i lagen. Ett särskilt problem skapas av det faktum att etablering av svenska bolag i Sydafrika indirekt kan sägas ha skett genom att svenska företag köpt bolag som i sin ägo haft sydafrikanska bolag. Det är en form av etablering som inte beaktades vid utarbetandet av lagen. Sydafrikalagsutredningen har, som jag tidigare nämnde, till uppgift att se över tillämpningen av lagen och föreslå eventuella ändringar och kompletteringar för att komma till rätta med lagens svagheter. Även denna problematik med indirekta företagsförvärv kommer då att studeras av utredningen. För en allt större internationell opinion framstår det som tydligt att förändringar av det sydafrikanska samhället — från ett förnedrande rasåtskillnadssystem till en demokrati med frihet och rättvisa — måste till för att undvika ökad spänning och våld i området. Det sydafrikanska samhällssystemet är unikt i världen genom att större delen av befolkningen på grund av sin hudfärg är fråntagen grundläggande frioch rättigheter. Sverige och många andra stater har sedan länge hävdat att genom en isolering av Sydafrika kan det tryck skapas som kan leda till politiska förändringar. Det är i det perspektivet den svenska lagen om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia skall ses.

Herr talman! Liksom den 1 juli 1979, när lagen om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia trädde i kraft, består apartheid i Sydafrika, vilket innebär en diskriminering av majoriteten av folket på grundval av dess hudfärg. Det är ett brutalt rasförtyck, som samtidigt är kopplat till ett ekonomiskt och socialt förtryck, vilket håller hela folkets majoritet i eländiga förhållanden. Det har skett förändringar sedan lagen antogs av den svenska riksdagen, men dessa förändringar bedömer jag har varit av negativ karaktär. Den sydafrikanska regimen militariseras alltmer. Militära undantagslagar har införts, som undan för undan förvandlar samhället till ett militärläger. Regimen företar öppna angrepp mot grannstater, bl.a. mot Angola som är utsatt för ett regelrätt angreppskrig. Dessa negativa förändringar har inneburit verkningar också för de svenska företag som är verksamma i Sydafrika. De svenskägda företagen har dragits allt längre in i Sydafrikas militärindustriella komplex. De tvingas betala en del av den sydafrikanska militärapparaten, som alltså används för en öppen aggression. De tvingas ställa upp s.k. säkerhetsstyrkor i företagen osv. Deras produkter används i betydande utsträckning inom den militära apparaten. Dessa moment, som är nya sedan lagen antogs, är starka skäl för de krav på en skärpning av lagen som har framkommit på olika håll inom den svenska opinionen. Därtill kommer ju att de svenska företagens investeringsvolym under de år som lagen har varit i kraft inte har minskat på något påvisbart sätt. Lagen har i huvudsak visat sig verkningslös, vilket är ett ytterligare skäl för kravet på en skärpning. Om man ser på det siffermaterial som nu presenteras av regering och kommerskollegium och som bygger på företagens egna uppgifter, visar det sig att det har skett en utomordentligt stark ökning av de svenskägda företagens omsättning mellan 1976 och 1980. Omsättningen har ungefär fördubblats. Helt klart är emellertid att det finns betydande luckor i lagen, vilka medför att den redovisning som vi har fått i riksdagen inte ger en tillfredsställande bild av de svenska företagens verksamhet. Jag är litet förvånad över att utrikesutskottet inte betydligt skarpare påtalar dessa brister i redovisningen. Jag skall peka på några av dessa brister. Det stora och välkända svenska företaget ASEA har ett företag i Sydafrika, som jag fortfarande vill beteckna såsom ett dotterföretag. Under ett antal år byggde man mycket starkt ut sin verksamhet i Sydafrika. Jag kan såsom ett exempel nämna att ASEA under åren 1970-1976 investerade 82,2 milj.kr. i sin sydafrikanska verksamhet. Men 1980 minskade man sin aktieposti ASEA Elektric, som företaget i Sydafrika heter, och man lämnar i dag ingen som helst redovisning till kommerskollegium och regering. Den motivering som man försöker framföra är att ASEA inte längre har något dotterbolag i Sydafrika. Jag är utomordentligt förvånad över att kommerskollegium, regering och utrikesutskott godtar detta såsom skäl. Det finns en rad fakta som bestyrker att det fortfarande råder ett dotterbolagsförhållande mellan ASEA och det sydafrikanska företag som jag har nämnt. Den s.k. Isolera Sydafrika-kommittén, ISAK, skrev i december 1981 till handelsministern och påtalade att det finns ett avtal mellan ASEA i Sverige och ASEA i Sydafrika.

Ett annat företag som inte redovisar sin verksamhet och som inte heller finns med i regeringens rapport är Saab-Scania och dess dotterbolag i Sydafrika, Scania Malcomess, i vilket man har 40 96 av aktierna. Det finns andra brister i redovisningen också. Några företag har företagit mindre investeringar, som det sägs i rapporten från kommerskollegium. Det påvisar och kritiserar kommerskollegium, som säger att det är anmärkningsvärt att detta har ägt rum. Jag citerar ur kommerskollegiums rapport: ”Även om det rör sig om mycket små belopp och huvudsakligen tillgångar utan egentlig betydelse i sammanhanget kan enligt kollegiet inte bortses från att investeringsförbudet i dessa fall inte synes ha efterlevts fullt ut.” Jag tycker att handelsministern stryker med hartassen över dessa investeringar, när regeringen sedan gör sin rapport på grundval av kommerskollegiums redovisning. En del företag har företagit investeringar som de påstår har beslutats och kontrakterats redan innan lagen trädde i kraft. Detta godtar kommerskollegium på ett sätt som jag vill ifrågasätta som ett skäl för att lagen inte skall tillämpas. Det finns alltså stora brister i lagstiftningen, som handelsministern ju själv också här har sagt i sitt inledande anförande. Men sedan är det en sak till som är synnerligen anmärkningsvärd i det här materialet, nämligen att redovisningen sträcker sig bara fram till den 31 december 1980. I andra fall, när det gäller redovisning av statistiskt material, är man mycket angelägen om att ha så färskt siffermaterial som möjligt. Men det har som bekant gått ytterligare ett helt kalenderår sedan den 31 december 1980, och från det kalenderåret finns det ingen som helst redovisning i skrivelsen från regeringen. Här är också en utomordentligt allvarlig brist som jag tycker att det är anmärkningsvärt att utrikesutskottet inte skarpare har påtalat i sitt betänkande. Enligt det material som finns är det inte så stora investeringar som har skett, men vi vet å andra sidan från uppgifter i pressen att från årsskiftet 1981 och under de följande månaderna gavs dispenser för synnerligen betydande belopp. Men dessa kommer alltså inte med i underlaget för den debatt som vi skall föra här i dag och som gäller kraven om en skärpning av lagstiftningen. Jag vill direkt ställa frågan till handelsministern, för jag tycker att det är rimligt att han här öppet redovisar vilka dispenser som sedan har skett, så att riksdagen får också det siffermaterialet på bordet inför den här debatten: Vilka företag har det gällt? Hur stora har dispenserna varit? F.n. ligger det också omfattande dispensansökningar hos regeringen. Jag tycker att det vore rimligt att det skedde en redovisning också av dessa ansökningar och att vi fick en indikation på hur regeringen avser att ställa sig.

Detta är enligt vår mening utomordentligt viktiga uppgifter för den sittande Sydafrikautredningen, men de är bara delvis medtagna i de direktiv som finns för utredningen. De skäl som talar för en ekonomisk bojkott av regimen i Sydafrika är emellertid så starka och bristerna i den nuvarande lagstiftningen så uppenbara att vi upprepar vårt krav på en helt ny lag, innebärande total ekonomisk bojkott av Sydafrika. Ett fullständigt lagförslag finns medtaget i motion 937, till vilken jag, herr talman, yrkar bifall.

Herr talman! Utrikesutskottets betänkande 1981 82:173 som handelsministern nyss har berört. I motionerna föreslås ytterligare svenska åtgärder, riktade mot apartheidpolitiken i Sydafrika. Skrivelse 173 innefattar en redogörelse för de svenska företagens verksamhet i Sydafrika och Namibia. Som det tidigare har framgått här av inläggen åtog sig regeringen, när Sydafrikalagen trädde i kraft, att varje år lämna en redogörelse till riksdagen för de svenska företagens verksamhet i Sydafrika och Namibia. Den nu aktuella redogörelsen avser år 1980 och är den första av de redogörelser som skall komma. Den tillsatta Sydafrikakommittén har till uppgift att gå igenom de hittillsvarande erfarenheterna av Sydafrikalagen och penetrera vilka möjligheter som står till buds för att utvidga de svenska sanktionerna till andra områden än förbud mot investeringar. Som tidigare nämnts har kommittén nu fått en parlamentarisk sammansättning och arbetar under ordförandeskap av ambassadören Sverker Åström. Utöver sanktioner i form av förbud mot investeringar i Sydafrika har Sverige under en följd av år verkat för bindande beslut om bojkottåtgärder mot Sydafrika i vad gäller handel och investeringar. I det arbetet har Sverige haft stöd av en stor majoritet inom FN:s medlemsländer. Det har emellertid inte hittills varit möjligt att i säkerhetsrådet uppnå den majoritet för sådana åtgärder som riksdag och regering eftersträvat. Att man inte har lyckats med den saken har både av riksdagen och av regeringen flera gånger beklagats. Utskottet utgår emellertid ifrån att arbetet kommer att fortsättas med målsättning att uppnå sådant stöd för de svenska ståndpunkterna att majoritet kan uppnås om bindande beslut från säkerhetsrådets sida om sanktioner i ökad utsträckning mot Sydafrikaregimen. Även regeringen har givit uttryck för att de internationella påtryckningarna mot Sydafrika bör fortsätta och öka. Senast den 17 mars i år — för ungefär två månader sedan — uttalade utrikesministern här i kammaren att påtryckningarna mot apartheidregimen måste öka och bli mera kännbara för att, som orden föll, ”förmå regeringen där att ta reson”. Skrivelse nr 173 har relativt utförligt berörts av handelsministern, och jag har därför ingen anledning att uppehålla mig närmare vid den. Det är uppenbart att den redogörelse som nu har lämnats har vissa brister. Det är riktigt som Carl-Henrik Hermansson har anfört att den släpar efter i tiden. Det är angeläget att riksdagen får till sitt förfogande och för sitt studium väsentligt aktuellare uppgifter, även om det inte är möjligt att få helt aktuella sådana. Företagens redovisningar måste ju avslutas, och det tar viss tid att förmedla uppgifterna till kommerskollegium och för kommerskollegium att sammanställa dem. Men det bör rimligen vara möjligt att ha färskare uppgifter om företagens aktiviteter än dem som nu föreligger och som avser förhållanden som ligger två år tillbaka i tiden. Utskottet anser sig ha anledning räkna med att en strävan att förbättra redovisningarna så att de blir effektiva kommer till stånd.

Utskottet har också haft anledning att vid sin bedömning ta in i bilden att dessa frågor skall bli föremål för ytterligare utredning och förslag från den sittande Sydafrikautredningens sida. Det är också angeläget att när dispenser ges, skälen för dessa redovisas för riksdagen, så att det icke kan råda något tvivel om vilka effekter dispenserna får.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

Herr talman! År 1982 har FN utsett till Året för mobilisering av sanktioner mot Sydafrika. Det är en vädjan från FN:s generalförsamling, inte bara till regeringar och stater, utan också till organisationer, till företag och till oss alla som enskilda individer att visa att vi menar allvar med vår avsky för apartheidpolitiken. FN vill öka trycket mot den sydafrikanska regimen för att försöka pressa fram fria val i Namibia och för att stödja Sydafrikas förtryckta majoritet. Den begär via sin organisation Afrikanska nationalkongressen, ANC, att vi mer och mer skall isolera apartheidregimen. Rasdiskriminering förekommer tyvärr på många håll i världen — inte heller Sverige är fritt från sådan diskriminering — men i Sydafrika har statsmakterna satt rasdiskrimineringen i system. Det är ett fullkomligt djävulskt system, som det inte finns motsvarighet till någonstans på jorden. De metoder som regimen använder har skrämmande likheter med dem som Hitler använde på sin tid. Vad kan vi då göra i Sverige? Jo, vi kan arbeta internationellt för bindande beslut i FN om bojkottåtgärder. Vi kan fortsätta med ensidiga svenska sanktioner och försöka bygga ut dem. Vi kan ge stöd åt befrielserörelserna ANC i Sydafrika och SWAPO i Namibia. Vi kan kraftigt öka vårt stöd till flyktingar i södra Afrika. Vi kan ge des.k. frontstaterna i södra Afrika hjälp att bygga upp sina länder, hjälp att utveckla ett regionalt samarbete och hjälp att få ordning på sin ekonomi, så att de lättare kan stå emot Sydafrikas olika påtryckningar och så att de på alla möjliga sätt stärks i sin kamp för de svartas frigörelse i Namibia och Sydafrika. Vi kan bilda opinion och skapa en allt starkare solidaritet med de förtryckta i Sydafrika och Namibia.

Sammanlagt rör det sig om minskningar på över 250 milj.kr. Det är oerhört viktigt både att vi ökar våra konkreta insatser och att vi stärker medvetandet och den allmänna opinionen. Låt oss därför försöka utforma åtgärderna så att de innebär ett effektivt, konkret stöd, men samtidigt hjälper till i opinionsbildningen. Sydafrikakommittén arbetar nu med att försöka skärpa lagen om investeringsförbud och att vidga sanktionerna till nya områden, som t.ex. överföring av teknologi. Det är viktigt att medan arbetet med lagförslagen pågår den allmänna opinionen får chans att bereda sig inför dessa frågor. Där har regeringen ett särskilt ansvar. Den kan nämligen som ingen annan få tillgång till alla viktiga uppgifter, och den kan också ge det viktigaste sakunderlaget offentlighet. I propositionen om Sydafrikalagen 1979 sade den dåvarande folkpartistiske handelsministern följande: ”Jag delar utredningens uppfattning om behovet av att företagen åläggs att i enlighet med förslaget upprätta investeringsplan och lämna information. Jag anser även att det är lämpligt att regeringen offentliggör uppgifter om företagens verksamhet på det sätt som utredningen föreslår.” Vad föreslog då utredningen? Jo, den sade att först och främst behövs informationsskyldighet för företagen för att man skall kunna kontrollera att investeringsförbudet efterlevs. Vidare sade man att det är angeläget att ge garantier för ett så bra sakunderlag som möjligt för en debatt här i landet i Sydafrikafrågan. Man ansåg att regeringen årligen borde publicera uppgifter som ger en tillförlitlig bild av utvecklingen i väsentliga hänseenden inom varje enskilt företag. Detta kan lämpligen ske i den formen att regeringen varje år till riksdagen lämnar en redogörelse, sade man. Nu fick vi en redogörelse i mars i år. Den gäller år 1980. C.-H. Hermansson har kritiserat att den bara gäller denna period, men inte ens för den här tiden lämnas en tillräcklig redovisning som tillmötesgår riksdagens önskemål att få ett bra sakunderlag för en debatt i frågan. Det finns en mängd frågor som man har rätt att ställa men som man inte kan få svar på, om man läser den här redogörelsen. Hur många fler anställda blev det 1980 i svenska företag i Sydafrika? Hur mycket ökade produktionen? Hur mycket ökade omsättningen? Hur mycket investerades under året? Hur mycket investeringar gav regeringen dispens för? Vad var det för slag av investeringar? På vilka grunder gav man dispens? Har regeringen tillämpat lagen tillräckligt restriktivt, eftersom antalet anställda och omsättningen har ökat? Detta är ju helt centrala frågor. Men vi får inte svar. En del av frågorna kan man få svar på i andra källor. Man kan gå till tidningar, man kan gå till företagsredovisningar, man kan skaffa sig andra informationer. Men detta skall ju vara en årlig samlad redovisning och redogörelse som regeringen skall ge just för att garantera en bra sakdebatt i Sydafrikafrågan. Det är häpnadsväckande, när vi har en investeringslag, att man inte redovisar investeringarna. Man redovisar inte dispenser, vad det var för investering, hur mycket pengar det gällde eller på vilka grunder regeringen gav dispens. Detta är ju vad man borde börja med, men det finns över huvud taget inte med i denna redogörelse. Jag talar då hela tiden om den period som regeringen själv har låtit redogörelsen omfatta, nämligen år 1980. Detta har vi nu behandlat i utrikesutskottet, och det har rått allmän enighet om att de lämnade uppgifterna inte på alla punkter är sådana, att de ger en klar bild av utvecklingen inom varje enskilt företag. Därför finner sig utskottet föranlåtet att tala om för regeringen, att det är vissa saker som måste finnas med i en sådan här redogörelse. Man bör företag för företag redovisa produktion, omsättning, antal anställda, investeringar — det skall klart framgå för perioden. I fall där dispens givits bör regeringen redovisa investeringarnas art och omfattning och skälen för regeringens beslut. Man bör också eftersträva att få aktuellare uppgifter, sägs det. C.-H. Hermansson tyckte inte att det här var tillräckligt skarpt formulerat i utrikesutskottets betänkande. Det är klart att när jag tog upp den här frågan i handelsdebatten i mars, så hade jag ett betydligt skarpare språkbruk än vad utrikesutskottet har i sin enhälliga skrivning. Men det väsentliga är kanske inte språkets skärpa i och för sig, utan det är väl snarast den sakliga tyngden i det förslag som utrikesutskottet lägger fram för riksdagen, nämligen att man helt enkelt skall besluta att ge regeringen till känna hur en redogörelse bör se utifortsättningen. Det är egentligen ganska unikt att vi har kunnat få enighet om detta i utrikesutskottet. Alla representanter — även regeringspartirepresentanterna — har erkänt att den redogörelse som vi fick nu inte var bra och att det måste ställas vissa krav på redogörelserna i fortsättningen. Därför lägger man fram förslaget att riksdagen skall ge regeringen till känna vad utskottet anfört med anledning av regeringens skrivelse. Jag ber att få yrka bifall till utrikesutskottets hemställan.

Herr talman! Det är ju första gången som en sådan här redogörelse från regeringens sida lämnas till riksdagen, och enligt riksdagsbeslutet 1979 om Sydafrikalagen skulle den redogörelse, som regeringen förutsattes lämna till riksdagen, bygga på företagens egna redovisningar. Dessa företagens egna redovisningar skulle inges till kommerskollegium senast sex månader efter räkenskapsårets slut. Vi känner också till att de aktuella företagen har delvis olika räkenskapsår. Sedan skulle kommerskollegium varje år före den 15 oktober till chefen för handelsdepartementet lämna en redogörelse för de redovisningar som man hade fått från företagen. Därefter skulle kommerskollegium lämna sin rapport till regeringen, och denna rapport skulle utgöra grunden för regeringens skrivelse till riksdagen. Det är precis den ordning som vi har följt från regeringens sida. Det sagda utesluter emellertid inte att vi inom handelsdepartementet kan se över formerna för redogörelsen till riksdagen när det gäller Sydafrikalagen. Jag är också beredd att medverka till att vi ser litet på tiderna för avgivande av redovisningar till kommerskollegium resp. från kommerskollegium till regeringen. Men jag vill ändå stryka under att regeringens redogörelse till riksdagen om svenska företags verksamhet i Sydafrika och Namibia i mars i år har utarbetats i enlighet med de intentioner som riksdagen angav, när lagen antogs. Det kanske kritikerna kunde hålla i minnet. Det är alltså bakgrunden till att redogörelsen avser år 1980 och inte år 1981. Jag förstår väl synpunkten att man i en sådan här debatt även vill ha tillgång till uppgifter om utvecklingen under 1981, och därför har också ett kompletterande material som gäller utvecklingen under 1981 på begäran tillställts riksdagens utrikesutskott. Det kompletterande materialet visar i korthet att både när det gäller antal anställda och när det gäller företagens omsättning är situationen ungefär densamma 1981 som den var 1980. C.-H. Hermansson och Jan Bergqvist efterlyste några uppgifter om dispensgivningen. Jag skall gärna lämna dessa uppgifter här, men jag vill först säga, att en av orsakerna till att detta inte omnämnts i redogörelsen är naturligtvis att det under år 1980 inte lämnades någon dispens. Dessförinnan lämnades en dispens under 1979 för Alfa-Laval. Därefter har vissa investeringstillstånd lämnats, men de gäller alltså inte den period som redogörelsen omfattar. Jag skall emellertid lämna de uppgifterna ändå. De är f. ö. i huvudsak kända. Läget är alltså det att under år 1981 har sex sådana här dispensärenden avgjorts, varav fem har tillstyrkts helt eller delvis. Regeringen har med ett undantag i dessa ärenden följt kommerskollegiums bedömning. I ett av dispensärendena förekom en reservation inom regeringen. Låt mig också säga att den här lagen om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia förutsätter att regeringen skall ha möjlighet att ge dispens från förbudet i de fall då investeringarna avser rena ersättningsinvesteringar. Min bedömning är att så har skett, med det tillägget att jag påminner om att det i ett fall förekom en reservation inom regeringen. Jan Bergqvist frågade hur mycket investeringar som har ägt rum under 1980. Det gäller då investeringar som var beslutade redan före Sydafrikalagens ikraftträdande och som därför inte omfattas av det förbud som finns i lagen. Men enligt tillgängliga uppgifter uppgick investeringarna under 1980 till ungefär 1 milj.kr.

Herr talman! Björn Molin sade att redogörelsen hade lämnats i enlighet med de intentioner som riksdagen hade när man fattade beslutet. Det är uppenbarligen inte utrikesutskottets mening. Det står ju i riksdagens beslut att det skall lämnas tillförlitliga uppgifter om varje företag för sig. När man i skrivelsen citerar riksdagsmaterialet som bakgrund, så har man tagit bort att det skall gälla varje enskilt företag — det finns alltså inte med i handelsdepartemetets citat. Detta avspeglas i redovisningen, för där görs ju ingen klar redovisning företag för företag — hur mycket produktionen ökade, hur mycket omsättningen ändrades, hur mycket som investerades under året, OSV. Men det allra mest anmärkningsvärda är naturligtvis att man inte har några uppgifter om den dispens som man här lämnade. Björn Molin försökte nu göra gällande att det hände före redovisningsperioden och att det alltså var ett skäl att inte ta med uppgifterna i den här redovisningen. Men detta är den första redovisning som regeringen lämnar, och dessa uppgifter måste ju vara med — det är en självklarhet. Har handelsministern inte insett det, så tycker jag att det måste vara något fel någonstans. Jag citerar nu exakt ur regeringens skrivelse: ”Regeringen har under redovisningsperioden i ett fall, avseende en ansökan från Alfa-Laval AB, medgivit dispens från lagens bestämmelser om investeringsförbud.” Det som står här stämmer inte riktigt överens med vad handelsministern nu sade från talarstolen. Men det viktigaste är att om detta är allt som sägs om den här dispensen, så är det ju helt otillräckligt och ofullständigt. Varför talar man inte om vad det var för en investering? Hur mycket kostade den? Innebar den någon höjning av kapaciteten? Och på vilka grunder gav regeringen dispensen? Det borde vara fullständigt självklart att ta med dessa uppgifter i en redogörelse. Varför finns dessa grundläggande uppgifter inte med i regeringens redovisning?

Herr talman! Vi får akta oss för att göra den här diskussionen till en diskussion om tekniska frågor och redovisningsfrågor. Vad debatten skall gälla är ju de politiska spörsmål som ingår i hela kravet om en hårdare politik gentemot apartheidregimen i Sydafrika. Men jag vill göra någon liten kommentar till vad handelsministern sagt om redovisningsfrågorna. Även om det finns en sådan bestämmelse att företagen skall lämna uppgifter för sex månader efter räkenskapsårets slut, så tycker jag att det inte finns något som helst hinder för att kommerskollegium och regeringen skulle kunna få fram en sådan här redogörelse snabbare än så att den skall lämnas till riksdagen i mars 1982 — och att redogörelsen slutar i december 1980. En sådan redogörelse borde t.ex. ha kunnat läggas fram i höstas — det hade varit rimligt. I mitt första inlägg kritiserade jag inte bara att man inte hade med material från 1981, utan jag kritiserade också bristerna i redovisningen. Jag är naturligtvis överens med Jan Bergqvist om att det siffermaterial som lämnas i redovisningen från kommerskollegium och regeringen är helt otillfredsställande, för man kan inte få någon klar bild. Men jag pekar också på det förhållandet att det finns sådana kryphål i lagen och redovisningen att stora företag över huvud taget inte förekommer där — jag nämnde ASEA som exempel — fast de bedriver en omfattande verksamhet i Sydafrika och faktiskt har ett speciellt avtal med det tidigare erkända dotterbolaget, som man nu, sedan lagen har införts, inte vill kännas vid. Det är också en fråga som jag tycker att man borde ha tagit upp i utrikesutskottets skrivning. Sedan säger handelsministern att man under 1981 har fått sex dispensansökningar och att fem har tillstyrkts. Men vi får inte heller här någon uppgift om hur stora summor det har gällt. Det är ju f. ö. så att regeringen inte på något sätt är skyldig att ge dispens för s.k. ersättningsinvesteringar — den kan säga nej. Och i förarbetena till lagen sägs det klart att regeringen även skall göra politiska bedömningar när den tar ställning till dispensansökningar. Jag menar att sådana politiska hänsyn, motiverade av militariseringen i Sydafrika och angreppen mot Angola, gör att man över huvud taget icke bör ge några dispenser för investeringar i svenskägda företag i Sydafrika, utan man bör säga nej. Det tycker jag är den enda rimliga ståndpunkten.
Herr talman! Låt mig en gång till påminna om att när den här lagen hade antagits av riksdagen våren 1979, så utfärdade regeringen på hösten 1979 föreskrifter om formerna för företagens redovisning av sin verksamhet i Sydafrika. Detta har sedan legat till grund för kommerskollegiums genomgång och rapport till oss i handelsdepartementet. Vi har följt dessa utgångspunkter i arbetet på den redogörelse som nu har kommit till riksdagen. Det är alltså därför som den redogörelse vi nu diskuterar gäller år 1980, och det är också därför som vi i denna redogörelse bara nämner ett enda dispensfall, nämligen efter en ansökan från Alfa-Laval. Det är den enda dispensansökan som har prövats av regeringen efter lagens tillkomst fram till den sista december 1980. Men som jag sade i ett tidigare inlägg här är jag beredd att se över denna ordning. Jag är beredd att se på de tidsfrister som finns när det gäller företagens redovisning och kommerskollegiums redovisning för att på det viset se om man kan snabba upp behandlingen och låta redogörelsen omfatta ett något aktuellare material. Men jag vill, herr talman, understryka att vi från handelsdepartementet trots detta har varit beredda att lämna uppgifter om utvecklingen under 1981, både till utrikesutskottet och här i kammaren. Låt mig till sist säga att det är viktigt att den utredning som nu under ambassadör Åströms ledning arbetar med detta får titta närmare både på en eventuell utvidgning av lagen till andra områden och på lagens tillämpning. Däri inkluderar jag de behandlingsfrågor kring redogörelsen som vi har diskuterat i kammaren i dag.
Herr talman! I Sydafrikafrågan finns det mycket som man kan kritisera regeringen för, exempelvis senfärdighet, dålig information och det faktum att man på tvivelaktiga grunder har gett dispens. Björn Molin upprepar att man har gett information med utgångspunkt i riksdagens intentioner. Jag menar att den information som lämnats inte alls uppfyller de krav som riksdagen har rätt att ställa. När det gäller en redogörelse av det här slaget är det alldeles uppenbart att det inte räcker med att man i förbigående, i en enda mening, talar om att man har gett dispens. Huvudfrågan är nämligen: För vad har man gett dispens? Var det fråga om en kapacitetshöjning? På vilka grunder har man gett dispens? Vilka kostnader var inblandade? Detta tycker man borde vara självklara saker, men regeringen har missat dessa grundläggande förhållanden. Dessutom har man missat åtskilligt annat när det gäller riksdagens krav på en redovisning för varje enskilt företag. Det är ju bakgrunden till att det ganska unika har inträffat att ett enigt utrikesutskott ger regeringen till känna att man i fortsättningen måste ställa vissa minimikrav när det gäller redogörelser. Avslutningsvis vill jag ändå ta fasta på att det finns förutsättningar att gå vidare, både med debatten, opinionsbildningen, och med konkreta åtgärder. Det är min förhoppning att arbetet i Sydafrikakommittén skall bedrivas med kraft och skyndsamhet och att opinionsbildningen samtidigt skall bidra till att solidariteten med de förtryckta i Sydafrika och Namibia undan för undan ökar. Vidare hoppas jag att Sverige kan spela en viktig roll i det internationella arbetet på att mer och mer isolera apartheidregimen.
Herr talman! Det är ju helt klart att det var ett betydande framsteg när riksdagen 1979 antog den aktuella lagen, som gäller sedan den 1 juli det året. Det uppskattades i hög grad också av dem som i Sydafrika kämpar mot apartheid. Den svenska Sydafrikalagen ger alltså Sverige ett gott rykte. Men vi får akta oss. Lagen får nämligen inte bli ett skalkeskjul under vilket precis samma politik som den tidigare förda fortsätter. Ett faktum är ju att de svenska företagen frodas i Sydafrika. De har fördubblat sin omsättning för åren 1976-1980. De har dragits in i de krigsförberedelser som pågår i Sydafrika och i det anfallskrig som Sydafrika bedriver mot Angola. Vidare fortsätter de svenska företagen sina investeringar. Regeringen har bifallit praktiskt taget alla inkomna ansökningar om dispens. Men vad har hänt? Har lagen haft någon verklig effekt? Det är ju detta som opinionen för Sydafrika och mot apartheid ifrågasätter. Här behövs konkreta åtgärder. Det är väldigt bra att man talar om att opinionen behöver stärkas och att arbetet i Sydafrikakommittén skall förbättras. I motioner till riksdagen har konkreta förslag lagts fram, men ett enigt utrikesutskott har avstyrkt dem. Det gäller förslag från socialdemokrater, från centerpartister och från vpk. I detta sammanhang vill jag ännu en gång uttala min förvåning över att socialdemokraterna i utskottet enhälligt har slutit upp bakom de borgerliga och sagt nej till de konkreta förslagen om en skärpning av lagstiftningen. På den punkten hoppas jag på ett ändrat ställningstagande ett annat år.
Herr talman! Jag tycker att det är litet tråkigt att denna debatt tenderar att urarta till en träta om några tekniska detaljer när det gäller tillämpningen av lagen. Jag tror att det är viktigt att vi inte hänger upp oss just på frågan hur redovisningen sker. Det väsentliga är dels att vi gör denna lag effektivare som ett instrument för att påverka rasåtskillnadspolitiken i Sydafrika, dels att vi fortsätter arbetet för att internationellt få stöd för effektiva sanktioner mot den förnedrande politik som den sydafrikanska regimen bedriver. Syftet med den lag som vi antog 1979 var att förhindra nyinvesteringar och därigenom förhoppningsvis minska den svenska närvaron i Sydafrika och Namibia. På denna punkt har lagen haft vissa begränsade framgångar. Företag har avvecklats, och några nya har inte etablerats. Den utredning som nu arbetar har en viktig uppgift att fullgöra. Den skall studera möjligheterna att med denna lag som instrument nå vidare i denna riktning. Jan Bergqvist och andra har möjlighet att inom utredningen framföra synpunkter också på mer tekniska frågor som behandlingstider och behandlingsformer.